Herr talman!

Vidare framhåller utskottet att de aktuella forskningsprojekten inte torde få någon effekt på sysselsättningsläget i Arjeplog. Utskottet slutar med att uttala sin förståelse för de synpunkter rörande behovet av sysselsättning i Arjeplog som anförs i motionen. Trots att det inte finns någon reservation till betänkandet vill jag ändå på ett par punkter kommentera utskottets skrivning. Detta att verksamheten planeras för en flerårsperiod ser jag som en möjlighet för utskottet att ta vara på vad som anförs i vår motion och föreslå att riksdagen förordar en viss lokalisering av verksamheten. Man är ju då inte helt bunden av det förhållandet — något som också utskottet anför — att årets budgetmedel har tagits i bruk. Vi har i motionen framhållit Arjeplogs revir av flera skäl. Utskottet tar mest upp det sysselsättningspolitiska skälet. Det är möjligt att verksamheten, så som den nu lagts upp, inte är så arbetsintensiv att det blir någon större ökning av antalet arbetstillfällen, men i en trakt som denna är varje arbetstillfälle en tillgång. Därutöver finns dock de i motionen åberopade goda naturliga förutsättningarna för den verksamhet som avses, förutsättningar som kanske också skulle ge fler arbetstillfällen. Försöken skulle dessutom —- som vi också framhåller i motionen — i det aktuella området pågå under sådana förutsättningar att de kunde ge besked om möjligheterna att tillvarata avfall även vid stora snödjup och sträng kyla. Sådana förhållanden råder otvivelaktigt i Arjeplog. Såsom skäl för vårt yrkande har vi också framhållit ASSI:s råvarubehov och möjligheterna att bibehålla Arjeplogs revir som självständig förvalt ningsenhet. Dessa argument förbigår utskottet helt.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

Det sades i propositionen att forskningsverksamheten borde skötas av skogshögskolan efter samråd med Nämnden för skogsteknisk forskning. Man har gjort den bedömningen att årligen kvarlämnas vid avverkningar stubbar, toppar, kvistar och grenar som sammantaget uppgår till uppemot 20 å 30 milj. m” sk. Det är alltså en mycket betydande volym det är fråga om. Genom att ta bort skogsavfallet från avverkningsområdena kan man också minska insektshärjningarna, som nu är ett gissel och som på sikt minskar skogens tillväxt. Nu föreligger den situationen att det för innevarande budgetår anvisade anslaget, enligt vad som uppgivits till utskottet, i sin helhet redan är disponerat. Utskottet har givetvis, som motionären alldeles nyss framhöll, den allra största förståelse för behovet av åtgärder som skapar sysselsättning också inom de områden som omnämns i motionen 280. Utskottet anser sig emellertid inte i det här sammanhanget böra förorda någon särskild åtgärd med anledning av motionen. Därför ber jag att få yrka bifall till vad utskottet hemställt i sitt enhälliga betänkande.
Herr talman! Många av de forskningsprojekt som herr Hedström nämnde i början av sitt anförande skulle vara lämpliga att studera just under de förhållanden som Arjeplog erbjuder, och det är, som jag sade, ett av skälen till att vi har väckt motionen. Därutöver upprepade herr Hedström vad som redan står att läsa i utskottets betänkande. Låt mig därför upprepa att det förhållandet att de medel som anslagits för det första av tre år av en planerad verksamhet redan är disponerade i och för sig inte hindrar riksdagen från att uttala sin mening om var det torde vara mest effektivt att fortsättningsvis bedriva den aktuella verksamheten. För en sådan form av styrning talar alla de skäl som jag tidigare har anfört, och jag skall inte upprepa dem.
Herr talman! Fru Marklund uppehåller sig framför allt vid de effekter på sysselsättningen som ett bifall till motionen skulle medföra. Men hon underlåter att nämna vad som har anförts av de verkliga experterna på området. De säger att anslagsfördelningen mellan olika projekt går ut på mera teoretiska saker. Därför torde inte den här motionen ha någon verklig effekt i fråga om sysselsättningsskapande åtgärder.

Herr talman! Oljeprishöjningarna har medfört betydande underskott i Sveriges bytesbalans under 1974. Problemets omfattning framgår klart av omkastningen av vår bytesbalans från ett överskott på 5,3 miljarder 1973 till ett underskott på 4,5 miljarder 1974, en försämring på närmare 10 miljarder. Enligt de beräkningar som gjorts får vi sannolikt vara beredda på att underskottet blir större under 1975. De höjda oljepriserna har medfört att betydande köpkraft har förts över till producentländerna. Detta köpkraftstillskott som tillförts OPEC länderna måste successivt omsättas i ett ökat tillflöde av varor och tjänster till dessa länder. Under 1974 ökade Sverige sin export av varor och tjänster till oljeländerna påtagligt och snabbare än förutsett. Därför är det välmotiverat att handelssekreterarkontor inrättas i Teheran och Beirut som föreslås i årets budgetproposition. Det är en förstärkning av den kommersiella bevakningen på denna marknad och medför automatiskt ett ökat stöd till svenska exportföretag som avser att göra marknadsinbrytningar där. Här delar vi reservanter självklart utskottsmajoritetens uppfattning. Som konsumentland kan Sverigen inte finansiera sig ur sitt oljeprisbetingade underskott. Vi måste producera och exportera oss ur det. Det framgår också av budgetpropositionen att det är en nödvändighet inte minst med tanke på vår höga ambitionsnivå i fråga om aktiviteter och sysselsättning. Detta är en viktig del av bakgrunden i diskussionen om hur vi skall finansiera bytesbalansen. Därför är statens insatser när det gäller den kommersiella bevakningen på olika utlandsmarknader av större betydelse nu än tidigare. Vår ställning som en av industrivärldens mest framgångsrika exportnationer har vi nått genom svenska företags förmåga att skickligt marknadsföra sina varor och tjänster. Men det är en position som det inte är självklart att vi får behålla i framtiden utan ökade satsningar på kommersiell marknadsbevakning från staten och näringslivet. Genom avtal mellan staten och Sveriges Allmänna Exportförening fick vi den 1 juli 1972 ett centralt organ, Sveriges Exportråd, för att planera, samordna och genomföra åtgärder för att främja Sveriges export. Exportrådet besitter en väldokumenterad kunskap om olika marknader och deras behov av bevakning. Exportrådet har liksom vi reservanter tagit upp frågan om den kommersiella bevakningen i Norden. Vi reservanter föreslår att man skall inrätta ett handelssekreterarkontor i Köpenhamn. Det är ett krav som vi från folkpartiet och centern har fört fram till riksdagen under ett flertal år. Den kommersiella bevakningen på den nordiska marknaden är utomordentligt angelägen. Tidigare, före 1974, var Sverige det enda nordiska land som inte hade en kommersiell bevakning i Danmark, Norge och Finland. Fjolårets statsverksproposition upptog ett handelssekreterarkontor i Finland, vars besättning trädde till den 1 april i år. I årets budgetproposition har man tagit upp en handelssekreterarorganisation i Oslo. Det är viktigt för svenska företag att de nordiska marknaderna får en bra kommersiell och merkantil bevakning. Det framgår framför allt av den exportstatistik vi har. Den nordiska marknaden tar 26 96 av den totala svenska exporten. Enligt dagsfärska siffror som jag fått från kommerskollegium belöpte sig exporten till dessa tre nordiska länder till 17 595 milj.kr. Varför har vi reservanter ansett det vara så angeläget med en förstärkning av bevakningen på den nordiska marknaden? Jo, bl.a. därför att Norden är en ganska självklar första marknad för de mindre och medelstora företagen i deras exports introduktion utanför Sverige. Det var synpunkter som tidigare inte beaktats av utskott och riksdag, men vi har nu fått tjänster i Finland och Norge. Det tycker vi är bra. Det är angeläget att just dessa marknader blir väl bevakade — framför allt då för de mindre och medelstora företagen. I tidskriften Aktuellt i handelspolitiken, nr 2 1975 — den utges av handelsdepartementet — står: För att stödja särskilt de mindre och medelstora företagens exportansträngningar föreslås att ett handelssekreterarkontor inrättas i Oslo. Därigenom fortsätts den linje som handelsdepartementet följt på senare år, nämligen att inrätta kommersiella representationer på våra viktigaste marknader. Då frågar man: Danmark då? Danmark — som i storleksordningen är nummer fyra av de marknader som svensk export går till — tar 8,5 96 av den totala svenska exporten och tog under 1974 varor för 5 296 milj.kr. Det är inte så litet. Därför ställer man sig frågande inför att man där inte har fått en merkantil representation. Detta är önskemål som framförts under flera år, vilket jag tidigare sagt. Man hade, när man inom departementet gjorde en utredning om handelssekreterarkontor och bevakning på olika marknader, förutsatt att Köpenhamn också skulle bli begåvat med ett handelssekreterarkontor. Trots allt är Danmark vår fjärde exportnation i storlek, trots allt ligger Danmark inom EG-området och det är speciellt värdefullt att mindre och medelstora företag får detta exportstöd när de skall gå ut på den marknaden. Det är förvånansvärt att utskottet inte med en rad i betänkandet nämnt betydelsen av den danska marknaden för svensk industri. Men det kanske inte behövs. Utskottet har inga synpunkter på värdet av Danmark som avnämare av vår export. Man har bara avslagit motionen utan ett ord. Man anser väl att det räcker med vad som framförts i propositionen. Herr talman! Den nordiska marknaden är och kommer självklart att vara en mycket viktig marknad för svensk exportindustri och Danmark är fortfarande den vita fläcken på den merkantila bevakningens karta, vilken vi reservanter anser skall täckas. Med detta vill jag yrka bifall till reservationen I som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! Handeln med de nordiska länderna betyder mycket för sysselsättningen här i Sverige. Omkring 150 000 svenskar arbetar i produktionen för att framställa de varor som vi exporterar till de nordiska länderna. Exporten till denna marknad ger alltså sysselsättning åt ett stort antal människor. Herr Bengtsson i Landskrona säger att vi för framtiden kan tänka oss merkantil bevakning i Köpenhamn om bara resurserna blir bättre. Resurserna kan bli bättre om man satsar just på Köpenhamn. Exporten medverkar trots allt till en inte liten del av våra intäkter och vår levnadsstandard. Enligt de preliminära siffror jag i dag har fått från kom merskollegium hade vi förra året en export på 70 390 600 000 kr., och det är ju inte så litet. Det visar hur mycket den svenska exporten i sin helhet betyder. Jag har tidigare sagt att den nordiska marknaden är utomordentligt viktig för den mindre och medelstora industrin. Just därför att Danmark ligger inom EG-området behövs all tänkbar hjälp från ett handelssekreterarkontor åt dem som tänker göra inbrytningar på den marknaden.

Herr talman! Under föregående punkt började herr Andersson i Örebro sin framställning med att erinra om den radikala omsvängning som vi har fått bevittna i fråga om svenska betalningar — vad vi tjänat in i utlandsvaluta och vad vi fått betala till utlandet för erforderlig import. Siffrorna var obestridliga i den mån de avsåg den förflutna tiden. Beträffande framtiden var herr Andersson en försiktig general. Han sade: Troligtvis har vi för 1975 att räkna med ett ännu sämre utfall än för 1974. Det torde inte vara särskilt riskabelt att ändra på den formuleringen dithän att man säger: För 1975 har vi alldeles säkert att räkna med ett sämre utfall än för 1974. Det är sådana tankegångar som ligger bakom också den motion, med motionärer från flera olika partier, där man framställer önskemål om att vissa exportstöd skall utgå också i fortsättningen, till skillnad från den neddragning som har förutsatts i propositionen. Man pekar på två speciella branscher som har sina särskilda problem: dels tekobranschen, dels den manuellt arbetande glasfabrikationen. Redan för några år sedan ansåg man att dessa branscher hade sina specialproblem, som gav god anledning till att stödja dem som individuella branscher utöver de allmänna stödåtgärder som exportindustrier har kunnat räkna med. Att stödet nu dras ned för dessa industrier ter sig ganska underligt. Det byggdes upp under en tid när konjunkturerna var goda i många köparländer, där man efterfrågade dessa konsumentvaror och där konkurrensen kanske inte alltid var så förfärligt svår. Nu har, som vi vet, konjunkturen gått ner i flertalet länder, och det går ut över inköpen inte minst av konsumtionsvaror på textilsidan och av prydnadsglas och sådant. Vi vet också att ett antal valutor har försvagats, att dollarn har blivit billigare och att pundet har-blivit billigare. Det betyder att den svenske exportör som fakturerar i dessa valutor får färre svenska kronor i handen än vad han tidigare fick, och med dessa färre svenska kronor skall han täcka kraftigt ökade omkostnader här hemma. Ett sådant enkelt resonemang ger ett besked om de svårigheter som branscherna står inför. I propositionen har man redovisat en utvärdering av det hittillsvarande stödet och menat att man i den utvärderingen har ett besked om att formerna för stödet inte alltid har varit de bästa. Från branschhåll har man bestritt riktigheten av denna utvärdering och ansett att den har gjorts av människor med god teoretisk utbildning men ganska perifer och tillfällig kontakt med de branscher som de på detta sätt har bedömt. Det argumentet har inte majoriteten inom utskottet lyssnat till i någon nämnvärd utsträckning. Hade den gjort det, så hade den kanske hamnat i ett annat beslut. Så drar man också helt och hållet bort de garantier som man tidigare haft för att möjliggöra ökad upplåning för dessa industribranscher, något som kan vara erforderligt under svåra år som man har att överleva i väntan på att det skall bli hyggligare möjligheter på nytt. På talarlistan finns från moderat håll dels en verkligt sakkunnig kammarledarmot som själv — som vi vet — driver glastillverkning, herr Hovhammar, dels förste motionären bakom den motion som jag nämnde, herr Nyhage, som representerar en textilbygd. Jag avstår därför från att tala mera om branscherna som sådana och inskränker mig, herr talman, till att yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman! Både herr Regnéll och herr Börjesson i Glömminge har ju berört olika avsnitt av det som sägs i reservationen 2 angående exportstödet till tekoindustrin, men jag vill ändå med några ord beröra de erfarenheter man fått och den utvärdering som gjorts av det exportstöd vartill bidrag har utgått. Det har varit såväl individuella som kollektiva bidrag, vilka avsett en långsiktig exportutveckling. Självfallet är det — som kommerskollegium sagt — svårt att statistiskt utläsa några definitiva resultat direkt hänförbara till de olika projekten, där vad avser de kollektiva exportsatsningarna försäljningsverksamheten först kom i gång i större skala under hösten 1972. Dessutom försvårar de stora konjunkturella svängningarna en säker utvärdering. Enligt vad kommerskollegium anser har emellertid exportstödsprogrammet haft en klart positiv effekt. De individuella bidragen har på ett naturligt sätt kunnat integreras i företagens egna exportansträngningar, vilket givit introduktionsåtgärderna på de olika marknaderna ökad slagkraft. Motsvarande effekter har uppnåtts genom de kollektiva åtgärderna. Flertalet av åtgärderna inom de kollektiva projekten skulle inte ha kunnat genomföras enskilt av företagen. Förutom den ökning av de totala ekonomiska resurserna som stödprogrammet inneburit har det statliga exportstödet bidragit till att förbättra företagens marknadsföring. Härvid har bl.a. den rådgivande verksamheten från sekretariatets sida — det har ju funnits ett sekretariat knutet till kommerskollegium som särskilt sysslat med detta — varit av vikt. Ansökningsförfarandet för erhållande av individuella bidrag har för många företag medfört en mer disciplinerad och långsiktig marknadsplanering samt en mer medveten länderprioritering. Utskottet framhåller också att den disciplinerade marknadsplaneringen just har medfört detta. Utbildningen av personalen vid handelssekreterarkontoren har möjliggjorts genom de bidrag som utgått för de olika kollektiva aktiviteterna. Jag delar den bedömning som kommerskollegium har gjort i sitt yttrande över samarbetskommittéernas för konfektionsresp. textilindustrierna gemensamma framställning av den 28 maj 1973 avseende fortsatta stimulansåtgärder för teko-industrierna. Eftersom jag sitter med i styrelsen för kommerskollegium och har biträtt den uppfattningen att det är angeläget och viktigt att fortsätta med detta stöd står jag självfallet bakom den här reservationen. Om man ser på exportutvecklingen för teko-branschen finner man att den är utomordentligt intressant. Mellan åren 1971 och 1974 var det en mycket stark värdemässig ökning. År 1971 uppgick exporten sålunda till 1.033 000 000 kr., och 1972 hade den stigit till 1 132 000 000 kr. De siffror som jag har tagit fram i dag visar att exporten 1974 uppgick till 1788 773 000 kr. Det är alltså en betydande uppgång i exporten när det gäller textilfibrer, garner, vävnader, trikå och konfektionerade varor. Man skall i sammanhanget beakta att en 10-procentig ökning av den svenska teko-exporten motsvarar produktionen med ungefär 1 500 helårsanställda.Det är alltså fullt klart att teko-industrin betyder utomordentligt mycket för sysselsättningen i områden med sådan industri. Om man gör en realistisk bedömning kommer man fram till att de närmaste åren troligen blir avgörande för om den svenska teko-industrin skall kunna utnyttja det ändrade marknadsläge som uppstått genom att företagen har introducerat sig på olika håll. Företagen måste ju dels kunna försvara, dels utvidga sina positioner inom den gamla EFTA-marknaden, dels också kunna göra avgörande inbrytningar på främst de ursprungliga EG-länderna. Det är mycket viktigt att de aktuella företagen där har ett bra fotfäste när full tullfrihet uppnås. Den bedömningen har också kommerskollegium gjort. Om statsmakternas stöd till teko-industrin drogs in, så skulle detta få besvärande verkningar. Men jag tror att med statligt stöd kommer vi att få en livsduglig produktion här i landet och kommer att kunna behålla en hemmamarknadsindustri, som dock får kämpa mot en mycket besvärande lågprisimport. Jag anser att det är i hög grad motiverat — och en förutsättning för ett långsiktigt exportprogram — att det statliga stödet bibehålles. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2.

Herr talman! Alla är väl överens om att det för svenskt näringsliv är mycket viktigt att vi försöker bibehålla vår sysselsättning och därmed också vår materiella standard. Och när det gäller de sakerna är vi mycket beroende av att vi har en stark export. Vårt land är ett typiskt exportland. Men det är också uppenbart att om vi vill behålla den nuvarande sysselsättningen och den levnadsstandard vi har i dag - och som väl ingen vill pruta 'på — så måste också exportandelen av vår produktion öka i fortsättningen. Vi måste med andra ord betala utlandet kraftigt ökade kostnader för bränsleimporten med bl.a. en ökad varuexport. Regeringen har i årets budgetproposition fört fram synpunkter på och förslag till olika exportfrämjande aktiviteter. Men den positiva syn på nödvändigheten av en ökad svensk export som regeringen i klara ordalag deklarerar har i propositionen fått en uppföljning som liknar en saltomortal. Under rubriken Exportfrämjande åtgärder redovisas för 1974/75 utgående anslag med 5 350 000 kr. Detta föreslås för 1975/76 bli höjt till 14 130 000 kr., en höjning således med icke mindre än 8 780 000 kr. Av detta ökningsbelopp är 3 000 000 kr. en ökning av medlen till allmänna exportfrämjande projekt. Samtidigt föreslås emellertid att hittillsvarande exportstöd till tekooch glasindustrierna på sammanlagt 7 200 000 kr. helt skall slopas. Av detta branschinriktade exportstöd har 6,5 milj.kr. gått till teko-industrierna, och 700 000 kr. har gått till den manuellt arbetande glasindustrin. En formell ökning med 3 000 000 kr. för allmänna exportfrämjande projekt blir alltså, herr talman, i verkligheten en minskning med 4,2 milj.kr. Det är den reella effekten. Vår export är, som alla i denna kammare vet, mångsidigt sammansatt. Den omfattar mycket, från tunga basvaror till högförädlade, tekniskt sinnrika produkter. Kravet på exportinsatser är i dagens marknadsbild betydande i alla branscher — det vågar jag säga. Däremot är möjligheterna att finansiellt bära de betydande kostnader som modern exportmarknadsföring kräver starkt varierande branscherna emellan. Omfattande utredningar har gjorts om detta, delvis med statlig medverkan. Vår manuella glasindustri, som jag närmast representerar, är en sådan bransch som kommit i en från flera synpunkter besvärlig situation. Branschen har under det senaste decenniet arbetat under synnerligen pressade ekonomiska förhållanden. Möjligheterna för en manuellt arbetande sektor i näringslivet — det gäller inte bara glasindustrin utan även andra industrier — att genom rationaliseringar bemästra kostnadsökningarna är över huvud taget starkt begränsade. Branschens problem har också efter den utredning som i slutet av 1960-talet genomfördes av professor Ulf af Trolle ytterligare kartlagts av statsmakterna. Genom en serie åtgärder, omfattande bl.a. ett statligt utbildningsoch exportstöd och ett samtidigt genomförande av en förbättrad struktur inom branschen, har en ökad export såväl volymsom värdemässigt kunnat åstadkommas. Detta har i sin tur gjort det möjligt att hejda sysselsättningsnedgången i branschen trots en sviktande hemmamarknad. Försvagningen av positionerna på hemmamarknaden kommer emellertid uppenbarligen att fortsätta under trycket av kostnadsoch prisutvecklingen inom landet. En fortsatt exportökning av betydande omfattning kommer därför oundgängligen att krävas de närmaste åren, om den manuella glasindustrin skall kunna vidmakthålla en sysselsättning av nuvarande storleksordning. Om denna målsättning har såväl branschföretagen som kommunala och statliga organ hittills varit eniga. Sysselsättningen har under den senaste tioårsperioden krympt från 4 200 till 2 600 anställda. På denna nivå tycks den i varje fall f. n. ha stabiliserats. Drygt hälften av dessa är för sin sysselsättning beroende av exporten. Herr talman! Under det senaste året har i den internationella orons spår följt en alltmer avvikande hållning på världsmarknaden. Omsorgen om penningvärde och bytesbalans har tvingat många länder att på olika sätt söka begränsa sin import. Det senaste exemplet på detta har vi i dagarna i vårt broderland Finland. Särskilt oroande är det att flera för vår glasexport centrala marknader med USA, Storbritannien och Danmark i spetsen visar en mycket svag konjunkturbild, som hårt drabbar vår glasexport. Det är i denna avvaktande och på centrala områden vikande marknadsbild som den svenska glasexporten skall aktiveras och öka. Det är i denna situation, där det uppenbarligen kommer att krävas ännu kraftigare exportinsatser från svenskt håll, både kvalitativt och kvantitativt, som regeringen föreslår att det särskilda exportstödet till den manuella glasindustrin skall slopas.

Behovet av sådant stöd till denna särpräglade bransch har inte minskat under tiden därefter, tvärtom. Konkurrensen på världsmarknaden har hårdnat än mer, samtidigt som kostnadsbilden för den manuella glasindustrin blivit än ogynnsammare. De tunga posterna på kostnadssidan för oss inom glasbruken är i dag självfallet arbetskraften, energin och arbetsmiljön. Vi vet alla, icke minst i denna kammare, vilka nya pålagor som företagen står inför när det gäller dessa områden. Det är i viss mån riktigt att ett exportstöd på 700 000 kr. inte ensamt löser exportproblemen för den här branschen — jag vill gärna instämma i det. Men det är en viktig pusselbit i sammanhanget, och effekten är mer än marginell. Förefintligheten av branschstödet kan över huvud taget möjliggöra igångsättandet av exportfrämjande aktiviteter, som i annat fall av ekonomiska skäl ej kunnat förverkligas av företagen. För den löneintensiva glasindustrin medför den fortsatta utbyggnaden av ett avgiftsoch skattesystem där lönesummorna utgör bas ofrånkomligen en successiv finansiell urholkning. Konkurrenssituationen med andra glasproducerande länder där denna typ av avgiftsbelastning ej förekommer blir snedvriden, till nackdel för svensk glasexport. Finansministern har nyligen sagt att en höjning av arbetsgivaravgifterna belastar företagen på samma sätt som en lönehöjning. Detta håller emellertid inte riktigt streck i praktiken. Löneintensiva branschområden drabbas hårt av denna felsyn. I Frankrike, där man har ett system av socialförsäkringsavgifter som i stor utsträckning påminner om vårt, har man uppmärksammat vart man är på väg, om man fortgående höjer denna typ av avgifter. För att slå vakt om de manuella sektorerna inom den franska industrin är man därför nu i färd med att omkonstruera systemet så att exempelvis den manuella industrin i Frankrike, bl.a. glashanteringen, som där har en rätt stor betydelse, skall få rimlig möjlighet att överleva. Allra sist, herr talman! I näringsutskottet har majoriteten — social demokrater och vpk — ansett sig böra följa regeringsförslaget och hemställt om bifall till detta. Den borgerliga minoriteten har däremot fäst större avseende vid vad de myndigheter och andra organ som under gångna år biträtt med handläggningen av exportstödsfrågorna haft att anföra. Dessa organ har nära kunnat följa företagen. De har därför fått en god inblick i här berörda branscher och deras speciella problem. Det är här fråga om att i ett ansträngt marknadsläge få till stånd en fortsatt exportökning — en exportökning som möjliggör att ett betydande antal anställda i svårt trängda branscher kan beredas fortsatt sysselsättning. Det är detta frågan gäller. För oss som representerar minoriteten i utskottet har dessa synpunkter varit tungt vägande. Vi har i en reservation hemställt om bifall till de motioner som har väckts i frågan och som syftar till att ge ökad trygghet i sysselsättningen för de anställda i nu berörda branscher. Herr talman! Det är därför som jag yrkar bifall till reservationen 2.

Herr talman! I egenskap av motionär för ett fortsatt särskilt exportstöd till teko-industrierna vill jag här helt kortfattat ytterligare understryka bakgrunden till hemställan i motionen 917 och vikten av att den bifalles. Det särskilda exportstödet till teko-industrierna har utgått sedan budgetåret 1970/71. Det är alltså nu inne på sitt femte år. Det har utgått i form av dels individuella bidrag, dels kollektiva insatser. De erfarenheter av dessa stimulansinsatser som kunnat dras efter denna relativt korta verksamhetsperiod är påtagligt positiva. År 1970 utgjorde exporten av teko-varor ca 1 000 milj.kr. Nu uppgår den till det dubbla eller ca 2 000 milj.kr. årligen. Under 1974 ökade exporten med ca 400 milj.kr. Från 1970 till 1975 har antalet personer som kan anses få sysselsättning genom exporten av teko-produkter ökat med ca 10 000 från 11 000 till 21 000, alltså nära nog en fördubbling! Vidare kan här hänvisas till den skrivelse som näringsutskottet erhållit från Textilrådet och Konfektionsindustriföreningen. Av denna framgår att enligt nu tillgängliga uppgifter har de företag som erhållit individuella bidrag under samtliga verksamhetsår ökat sitt sammanlagda exportvärde med 52 8 mellan 1971 och 1973. I skrivelsen framhålls att det torde vara helt uppenbart att kontinuiteten i de individuella bidragen verksamt har bidragit till en eftersträvad snabb exportutveckling. Handelsministern har i sitt ställningstagande mot en förlängning av det särskilda exportstödet till teko-industrierna hävdat, att de individuella bidragen inte ger någon nämnvärd exportstimulerande effekt. Utskottsmajoriteten ansluter sig till denna uppfattning. Med hänsyn till de uppgifter som jag här har redovisat är detta ett mycket anmärkningsvärt ställningstagande. Det grundar sig emellertid på en utvärdering som omfattar endast ett mindre antal företag under en relativt tidig del av verksamhetsperioden. Utredningen är alltså varken aktuell eller representativ för den totala verksamheten. Ett ställningstagande grundat på denna ut värdering är därför inte relevant. För ett stöd talar dessutom att den svenska teko-industrin under de närmaste åren torde komma att möta en hårdare konkurrens från EG länderna i takt med att tullavtrappningen fullföljs.

Det är således ytterst angeläget, framhålls det i skrivelsen, att den svenska industrin får resurser att genom ytterligare intensifierad marknadsbearbetning medverka till en bättre balans i handeln med EG-länderna beträffande teko-produkter. Herr talman! Det finns alltså mycket starka skäl som talar för att exportstöd till teko-industrierna skall bibehållas. Detta uttalas också enhälligt av branschorganisationer och fackföreningar med anknytning till dessa industrier. Försämrade möjligheter i en marknadssituation som uppenbarligen kräver ökade insatser kan få ödesdigra konsekvenser. Inte minst gäller detta för Boråsoch Sjuhäradsbygden, där teko-industrierna är påtagligt förankrade och där de skapar utkomst för ett mycket stort antal människor. För denna bygd och de människor som verkar där är det av ett avgörande intresse att dessa industrier kan vidareutvecklas. Det borde därför vara helt naturligt att de främjas i sin verksamhet.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

Herr talman! Jag tror att herr Bengtsson i Landskrona är mycket väl medveten om att dessa båda branscher — teko och glas — drabbas mycket hårt. Båda branscherna är mycket arbetskraftsintensiva, och de drabbas även, som jag nämnde i mitt anförande, av arbetsgivaravgifter och andra pålagor. Det är därför intressant att notera att både Exportrådet, industriverket, kommerskollegium, branschorganisationer och även vissa fackföreningar har uttalat sig för att ett exportfrämjande stöd även i fortsättningen skall utgå till berörda branscher. I realiteten medför emellertid vad majoriteten har uttalat sig för att det hittillsvarande exportstödet till dessa branscher på sammanlagt 7,2 milj.kr. helt skall slopas. En formell ökning sker visserligen med 3 milj.kr., men i verkligheten blir det en minskning med 4,2 milj.kr. Det kan vi som är sysselsatta inom dessa branscher inte stå till svars för. Vi anser att dessa pengar behövs för att ytterligare öka vår export. Visserligen har stödet förlängts ett par gånger, men alla som har sysslat med marknadsföring och inte minst med export vet att det tar många år innan man kan se resultatet av de åtgärder som man sätter in. Det är alltså ett arbete på lång sikt. Därför är det följdriktigt att exportstödet fortsätter till fromma för företagen och därmed också för de anställda.
Herr talman! I likhet med handelsministern ville herr Bengtsson i Landskrona förringa värdet av de individuella bidragen. Men ofrånkomligt är ändå att nu redovisade siffror visar att de företag som kontinuerligt har fått dessa bidrag har kraftigt ökat sitt exportvärde — en ökning med 52 96 från år 1971 till 1973. Uppenbarligen har det att göra med kontinuiteten i stödet. Som redan har sagts av herr Hovhammar betonar en lång rad branschorganisationer, fackföreningar och ämbetsverk betydelsen av detta stöd. Det finns alltså anledning att inte minska detta stöd utan bibehålla det, i varje fall i den utsträckning som krävs i motionen.

Herr talman! Jag vill bara redovisa att utvärderingen omfattade 12 företag för budgetåret 1971 73. Den avsåg alltså ett ganska tidigt skede av verksamhetsperioden, och den utfördes i begränsad omfattning. Det har gått ett par år sedan dess, och färskare siffror visar ändå att de individuella bidragen har haft en stimulanseffekt som inte är föraktlig.
Herr talman! Jag tror att alla är överens om att för att kunna klara den fulla sysselsättningen i de här två branscherna behövs det en ökad exportaktivitet. Den ökade exportaktiviteten kan svårligen åstadkommas utan det exportstöd som vi i dag diskuterar, och därför får de som röstar mot detta stöd också ta konsekvenserna av en eventuellt tilltagande arbetslöshet i de branscher det här gäller.

Herr talman! Herr Söderström har frågat mig om regeringen lämnat bemyndigande till viss anskaffning av kompletterande datorutrustning för den allmänna försäkringen, om ytterligare anskaffningar under innevarande år är planerade och slutligen om anskaffning av denna storleksordning inte borde finnas angiven i budgetpropositionen. Statskontoret har tecknat avtal om den utrustning herr Söderström nämner, under förbehåll av regeringens bemyndigande. En framställning från statskontoret härom bereds f. n. i finansdepartementet. I denna framställning aviserar statskontoret att ytterligare anskaffningar kommer att aktualiseras. Verket avser att senare i sedvanlig ordning inkomma med framställning om detta. Jag vill erinra om att jag vid min anmälan i 1974 års statsverksproposition av anslagsbehovet till statens datamaskinfond för budgetåret 1974/75 anförde att anskaffningar var aktuella för bl.a. den allmänna försäkringens behov. Statskontoret har i den ifrågavarande affären inte överträtt de bemyndiganderamar som riksdagen har fastställt.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

Budgetpropositionen i år är ganska intetsägande på den här punkten, men nu säger finansministern i sitt svar att statskontoret har tecknat avtal under förbehåll av regeringens bemyndigande. Det torde alltså innebära att man nu avvaktar att regeringen säger ja eller nej till denna framställning innan man går vidare. Då är det mycket egendomligt, herr talman, att den anläggning som man har tecknat avtal om under förutsättning av regeringens bemyndigande installerades på sin plats i Sundsvall den 10 mars detta år. Jag tycker att det också är mycket egendomligt att ansökan till regeringen om ett sådant här bemyndigande kom in till finansdepartementet och diariefördes först den 17 mars 1975. Det nämnda är alltså orsaken till min fråga. Och det gäller, herr talman, inga små summor. Initialkostnaderna är drygt 4,5 milj.kr., kostnaderna för periferiutrustning är bortåt 4 milj.kr. och merkostnaden — utöver den nuvarande — för underhåll rör sig om 24 000 kr. per månad, dvs. drygt 300 000 kr. om året. Sedan tillkommer en del kompletteringar som kostar mellan 3,5 och 4 milj.kr. Med andra ord en totalinvestering i storleksordningen 11-12 milj.kr. Jag har mycket svårt att förstå att statsrådet då kan sluta sitt svar till mig med följande: ”Statskontoret har i den ifrågavarande affären inte överträtt de bemyndiganderamar som riksdagen har fastställt.” Om man har gjort den här beställningen utan att få ett bemyndigande måste man väl, herr statsråd, ha överträtt de ramar riksdagen fastställt. Jag skulle vara tacksam för ett klarläggande svar på den frågan. Sedan hade jag frågat om ytterligare investeringar var planlagda. Om det säger statsrådet att man tänker göra ytterligare investeringar och avser att i sedvanlig ordning inkomma med framställning. Då hoppas jag för min del att den framställningen inte kommer att gå till som i det här fallet utan att man avvaktar ett ja från regeringen innan man gör vidare beställningar.
Herr talman! Som framgick av herr Söderströms inlägg är det fråga om en beställning som sammantaget belöper sig till ca 8 miljoner, medan det bemyndigande som riksdagen har givit regeringen gäller 20 miljoner. Det är följaktligen inte fråga om någon överträdelse av beloppsgränsen. Detta bemyndigande har accepterats av finansutskottet och godtagits av riksdagen. Man kan naturligtvis fråga sig om statskontoret har gått längre än det rimligtvis borde göra med tanke på vad regeringen föreskrivit. Jag har när jag närmare sett på frågan fått det beskedet att det blev nödvändigt för statskontoret att snabbt vidta detta arrangemang för att inte riskera produktionen av utbetalningsavier till folkpensionärer, pensionärer med statlig tjänstepension, barnbidragsmottagare och försäkringstagare i sjukförsäkringen. Man var alltså tvingad att handla raskt. Nu studerar vi detta ärende i finansdepartementet. Jag menar dock att om det visar sig att statskontoret har handlat för raskt, är det en fråga mellan finansdepartementet och den underställda myndigheten statskontoret. Inget har hänt som i något avseende gått utöver de befogenheter och bemyndiganden som riksdagen givit regeringen.
Herr talman! Jag tackar för den kompletteringen. Jag hade uppfattningen, herr talman, att ett bemyndigande kunde sträcka sig upp till 300 000 kr. vid varje tillfälle. Nu hör jag av finansministern att det rör sig om 20 miljoner kr. På den punkten har vi tydligen olika uppgifter. Rör det sig om 20 miljoner, kommer frågan i ett annat läge. Vidare säger finansministern att man var tvungen att vidta ett snabbt arrangemang. Jag kan förstå det. Riksdagsledamöterna från Östergötlands län var för någon tid sedan på besök hos försäkringskassan i Linköping. Där fick vi en rätt ingående inblick i deras stora svårigheter just för att riksdagen genom många och snabba beslut har lastat på försäkringskassorna den ena uppgiften efter den andra. Från den synpunkten förstår jag att det är nödvändigt med en utökning. Vi fick dessutom en maning från försäkringskassan som jag skulle vilja passa på att framföra i detta sammanhang. Det var en vädjan till beslutsfattare att lugna ned sig när de skall fatta beslut, att tänka igenom besluten noga och att ge dem som skall följa besluten rimlig tid att anpassa sig så att man verkligen kan fullfölja dem.

Detta accepterades av finansutskottet utan några som helst protester. Vi håller oss alltså inom den givna ramen.
Herr talman! Jag förstår detta, men då kan man undra varför det måste göras upp en så stor PM i frågan. Den är ju daterad den 25 februari 1975 och omfattar 30-40 sidor. Där redovisas en hel utredning om varför man måste utöka datamaskinutrustningen. Promemorian slutar med att man måste ha två nya enheter i Sundsvall för en totalkostnad på ca 12 milj.kr. Ändå vet vi att ungefär samtidigt som ansökan går in till finansministern utförs installationen uppe i Sundsvall. Från den synpunkten tycker jag att min fråga var berättigad.
Herr talman! Jag tycker inte att man skall anklaga de regeringen underställda verken för att de är så ambitiösa att de mycket utförligt motiverar varför de behöver göra vissa anskaffningar. Den anmärkningen kan de nog ta med knusende ro.
Herr talman! Jag riktade ingen anmärkning mot verken utan mot den ordningen att man först gör installationen och sedan skickar in en fyllig ansökan. Det hade varit mycket bättre om ordningen varit den omvända.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig om jag anser det vara rimligt att den som varken begärt eller utnyttjat kommunens sophämtningstjänster skall kunna tvingas att betala avgift som fastställts för sådana tjänster. Enligt kommunala renhållningslagen åligger det kommunen bl.a. att ordna med hämtning av hushållsavfall från alla fastigheter där sådant avfall uppkommer. Enligt renhållningskungörelsen skall sophämtningen anpassas till det normala behovet vid olika slag av bebyggelse. Kommunen kan t.ex. förenkla och förbilliga hämtningsförfarandet genom att införa hämtning från container som är gemensam för flera fastigheter. Om särskilda skäl föreligger, kan kommunens hälsovårdsnämnd medge att viss fastighetsägare själv får behandla sitt avfall på fastigheten. Länsstyrelsen kan vidare befria kommunen från att hämta avfall vid viss eller vissa fastigheter. För att täcka kostnaderna för renhållningsverksamheten har kommunen enligt lagen om kommunala renhållningsavgifter rätt att ta ut avgift av fastighetsinnehavarna. Enligt gällande lagstiftning är således innehavare av fastighet från vilken kommunen skall ombesörja sophämtning skyldig att betala renhållningsavgift oberoende av om han har begärt eller utnyttjat den kommunala sophämtningsservicen. Den motsatta ordningen, enligt vilken fastighetsinnehavaren skulle vara skyldig att betala bara för den sophämtning som han själv ansåg sig behöva, skulle göra det svårt för kommunerna att på ett rationellt sätt organisera den renhållningsverksamhet som riksdagen ålagt dem. Lagstiftningen ger emellertid kommunen goda möjligheter att anpassa sophämtningen till de normala behoven vid olika slag av bebyggelse. Därigenom bör avgifterna inte heller behöva bli högre än vad som kan anses rimligt.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
Hämtningen har skett med onödigt korta tidsintervaller. Vissa fastighetsägare — speciellt i glesbygd — skulle ha kunnat befrias från att skicka i väg sitt avfall. De skulle ha kunnat destruera det själva, och det har de också gjort på olika sätt. Att avfallet destruerats är väl ändå det väsentliga i det här fallet. Inga sanitära olägenheter har förelegat. Fastighetsägarna har för den skull ej ansett sig skyldiga att betala för tjänster som de varken har beställt eller utnyttjat, eftersom de inte har haft behov av detta. Så har de blivit lagsökta och fått ålägganden att betala. Utmätning har skett, i vissa fall via pensionen. Jag måste säga att jag har reagerat starkt, när avlägset boende äldre personer, som själva har destruerat avfallet och inte ställt till någon sanitär olägenhet, har råkat ut för lagsökning för tjänster som de — som jag nyss sade — varken har beställt eller utnyttjat. Det måste vara en stelbent byråkrati som har utvecklats på det här området, och det kan inte inge förtroende för myndigheterna. I svaret pekar jordbruksministern på de nuvarande möjligheterna, och det skall klart sägas ifrån att det har blivit smidigare genom sista riksdagsbeslutet som kom efter förslag av jordbruksministern. Tidigare hade centern motionerat om förbättringar. Men fortfarande verkar det som om smidigheten borde vara större. Det kan väl inte vara någon idé att åka långa vägar för att hämta litet eller intet avfall, särskilt när det talas om att man skall spara energi. Det finns också möjligheter att göra detta enklare. Jordbruksministern tycker att det är riktigt att man här skall vara med och betala även om inget avfall hämtats. Jag måste säga att när man inte har orsakat någon sanitär olägenhet borde man väl ändå slippa ifrån skyldigheten att betala tvångsmässiga avgifter. Kan inte jordbruksministern dela denna min uppfattning?
Herr talman! Det är väl ändå så att vi här i riksdagen har uppdragit åt kommunerna att ta ansvaret för renhållningen. Vi har ändrat denna lagstiftning, och det finns goda möjligheter, som jag har redovisat i mitt svar, att tillämpa lagstiftningen på ett sådant sätt att de bekymmer som herr Jonasson i första hand talar om inte skall behöva drabba vare sig kommuner eller enskilda. Sedan kan det naturligtvis finnas enskilda människor som har en helt annan uppfattning om vad som kan krävas från allmänna synpunkter i fråga om hygienisk standard eller miljöhänsyn över huvud taget. De kan tycka att det är alldeles onödigt att vi har fått en lagstiftning, genom vilken kommunerna får den här möjligheten att hantera sophämtningen. De tycker att det här kan de få sköta själva.

Jag vill returnera frågan till herr Jonasson: Hur tror herr Jonasson att det skulle vara möjligt för kommunerna att över huvud taget organisera renhållning och sophämtning under sådana förhållanden? Det är inte märkvärdigare med detta än med många andra ting som vi bestämmer att samhället måste ta ett ansvar för och som vi måste försöka klara kollektivt. Med de förändringar i lagstiftningen som har skett bör det också finnas goda möjligheter för kommunerna att hantera detta utomordentligt smidigt.
Herr talman! Nej, herr jordbruksminister, jag menar inte att vi skall riva upp någon lagstiftning på detta område. Jag är heller inte för att man skall låta människor, oavsett hur de bär sig åt, få bestämma detta själva. Sådana människor som inte skickar avfallet utan i stället åstadkommer sanitära olägenheter kan man helt enkelt inte ta i försvar. Här måste kommunerna ha möjlighet att ordna detta på ett riktigt sätt. Men man måste handla praktiskt. Det var på tiden att man fick ändrade bestämmelser. De är ännu inte tillräckligt långtgående och ger inte tillräckligt stora möjligheter, enligt min mening, att åstadkomma smidighet i det system som man har. Det är väl därvidlag som vi inte är riktigt överens. Men jag hoppas ändå att jordbruksministern på olika sätt medverkar till ytterligare förbättringar på detta område så att vi får ett ännu smidigare system. Det kan inte vara riktigt att personer som inte har något avfall skall vara tvungna att betala för sådant som aldrig blir hämtat. Då bör man från kommunernas sida och helt allmänt hjälpa sådana människor så att de får dispens i detta avseende och slipper det nuvarande systemet.
Herr talman! Vi tycks i varje fall vara överens om att vi måste ha en lagstiftning som skall reglera detta. Jag föreställer mig också att vi kan vara överens om att det är lämpligt att det är en kommunal uppgift att hantera saken. Och jag vidhåller att så som lagstiftningen nu är utformad har kommunerna möjligheter att ta all den hänsyn som här är Sedan vet inte jag vad herr Jonasson menar med att vi skall kunna Torsdagen den göra ytterligare från staten eller genom riksdagen för att åstadkomma 3 april 1975 möjligheter att tillgodose de synpunkter som herr Jonasson har. Det måste I ändå ytterst vara en fråga om hur man handlägger detta på det kommunala — Om tillvaratagande planet. Och herr Jonasson har väl liksom jag — i varje fall har jag haft — av matavfall vid en känsla av det förr — respekt för den kommunala självstyrelsens förmåga — sjukhus m.fl. att sköta sådana här uppgifter.
Herr talman! Det är riktigt att man skall ha respekt för kommunerna i detta fall. Men många av de bestämmelser som gällt på området har varit i vissa fall oklara och i andra fall byråkratiska, och det är det som gjort att man fått ett stelbent system. Jag hoppas i alla fall att man skall lyckas att steg för steg förenkla systemet och att man skall ta itu med det som man behöver ta itu med, nämligen de sanitära olägenheterna. I det avseendet vill jag att man skall vara bestämd, men man skall inte gå på människor med ren byråkrati annat än där det behövs. Det är på den punkten som jag hoppas att vi skall kunna få ett förenklat system.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag är villig att medverka till att hälsovårdslagstiftningens bestämmelser och tillämpning ses över i vad gäller tillvaratagande av matavfall vid sjukhus och vårdinrättningar för användning som svinfoder. Herr Börjesson uppger att sådan användning försvåras av att hälsovårdsnämnderna inte anser sig ha erforderliga resurser för att kontrollera efterlevnaden av de särskilda bestämmelser som gäller i ämnet. För att förebygga spridning av husdjurssjukdom har dåvarande veterinärstyrelsen meddelat föreskrifter om förbud att använda okokt avfall till svinföda. Enligt dessa föreskrifter skall slaktavfall och köksavfall effektivt steriliseras, innan det används till utfodring av svin. Det åligger hälsovårdsnämnderna att tillse att föreskrifterna om sterilisering efterlevs. Jag vill understryka att jag anser att det från återvinningssynpunkt är angeläget att matavfall i största möjliga utsträckning tas till vara för att t.ex. användas som svinfoder. Eftersom matavfall kan innehålla smittämnen som orsakar sjukdom hos djur men inte hos människa och då sådant avfall dessutom snabbt försämras, är det emellertid nödvändigt 1 med särskilda åtgärder för att förhindra uppkomsten av sjukdomar hos djuren. Enligt vad jag har erfarit är det därför från djurhälsosynpunkt inte tillrådligt att införa mindre stränga regler rörande sterilisering än de som nu gäller. Med hänsyn härtill är jag inte beredd förorda att föreskrifterna om sterilisering av matavfall ses över i sådant syfte.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Av svaret framgår att hälsovårdsnämnd äger rätt att i särskilda fall meddela föreskrifter som befinns erforderliga till förebyggande eller undanröjande av sanitär olägenhet. Jag är medveten om att hälsovårdsstadgans bestämmelser måste efterlevas med hänsyn till smittorisk o. d., men det framstår ändock som ganska makabert att det i vårt land förekommer att fullvärdiga livsmedel bränns upp, medan miljoner människor utanför vårt lands gränser årligen dör svältdöden. Det är inte fråga om annat än att matavfallet från våra sjukhus och vårdinrättningar skall steriliseras genom kokning innan maten får användas till svinföda. Det är självklart med hänsyn till smittorisken. Men matavfallet bör tas till vara efter kokningen. Man tycker det skulle vara alldeles självklart att högvärdiga livsmedel skall tas till vara. Hälsovårdsnämndernas argument att de inte har tillräckliga resurser för att övervaka kokningen är enligt min mening inte bärande. Jag förmodar att man kan tolka bestämmelserna så att hälsovårdsnämnderna inte dagligen behöver övervaka steriliseringen, dvs. kokningen. Det bör kunna räcka med stickprovsundersökningar. Om så sker är argumentet att hälsovårdsnämnderna saknar resurser i detta avseende icke hållbart. Herr talman! Detta är för mig en samvetsfråga med hänsyn till nöden ute i världen. Svältande människor utanför vårt lands gränser skulle säkerligen med tacksamhet ta emot den mat som nu tyvärr bränns upp. För mig är det förutom en samvetsfråga även en principiell fråga, om vi i vårt välfärdssamhälle skall tillåta ett sådant slöseri med våra resurser som det här kan vara fråga om, sett i ett vidare perspektiv.
Herr talman! Som jag har understrukit i mitt svar anser även jag det vara angeläget att tillvarata matavfallet. Återvinningssynpunkterna är viktiga i det sammanhanget. Men jag menar att bestämmelserna är så utformade nu att de ger möjlighet till en så smidig hantering som den herr Börjesson i Falköping förutsatte.
Herr talman! Jag noterar med tacksamhet att den uppfattning som jag har gjort mig till tolk för helt och fullt delas av jordbruksministern. Jag tackar för det.
Herr talman! Herr Hagberg i Borlänge har frågat mig om jag överväger åtgärder som syftar till att hindra personer från vissa länder att delta i kurser som anordnas av FN-organ och som finansieras med svenska biståndsmedel. Frågan föranleds av att två representanter för chilensk pappersindustri deltar i en svenskfinansierad kurs i pappersoch pappersmassetillverkning som är anordnad i Markaryd av FN:s organisation för industriell utveckling och Sveriges skogsindustriförbund. Svenska regeringen har klart redovisat sin inställning i frågan om utvecklingssamarbete med den nuvarande regimen i Chile, bl.a. genom att avbryta det direkta biståndet och genom Sveriges agerande i olika internationella organisationer. Den kurs som aktualiserat frågan genomförs av ett FN-organ som följer FN:s riktlinjer för sin verksamhet. Detta innebär bl.a. att en sökande till en kurs inte avvisas för att han kommer från ett visst land så länge landet i fråga är medlem av FN och hör till den krets av länder för vilken kursen ordnats. Att kursen finansieras av Sverige ändrar inte detta förhållande.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Statsrådet har uppmärksammat att ett par av Chiles juntadirektörer finns i vårt land och att de här bedriver en viss verksamhet, men på frågan huruvida det kan bli en upprepning av den situation som jag har pekat på har jag fått ett negativt svar. Detta negativa svar av statsrådet skall då ses mot den bakgrunden att en överväldigande majoritet av svenska folket ändå fördömer Chilejuntan. Vi har blodbaden, förföljelserna och det förtryck som finns i Chile i färskt minne. Många chilenare har flytt från Chilejuntans terror, och en del har kommit till Sverige. Här finns nu två män som inte har flytt från juntan. De är här för att utbilda sig i företagsledning och att handlägga arbetsmarknadsproblem, och den utbildningen sker vid Skogsindustrins utbildningscentrum i Markaryd. Utbildningen bekostas till största delen av SIDA. Dessa skogsdirektörer från juntans Chile är direktörer i CMPC, Chiles största pappersindustri. Företaget ägs av Edwardsklanen, och företaget anses ha bidragit till militärkuppen genom att sabotera mot Allendes regering. Edwardsklanen äger också den tidning som är juntans främsta språkrör. Omvärlden upplever det då så att Sverige har två ansikten. Det ena är det svenska monopolkapitalet med sitt stöd till diktaturregimer, och det andra är Sveriges officiella neutralitetspolitik. Men även det senare ansiktet mot omvärlden är delat. Ena dagen stöds befrielserörelser, andra dagen stöds indirekt regimer av typ Chilejuntan. Statsrådet kryper i sitt svar bakom FN:s riktlinjer och säger att man inte kan avvisa sökande för att de kommer från Chile. Jag skulle då vilja ställa en följdfråga till statsrådet: Är det inte möjligt för Sverige att avsäga sig värdskapet för ett sådant här FN-projekt när man upptäcker att det uppenbarligen gynnar regimer av typ Chilejuntan?
Herr talman! Merparten av deltagarna i de kurser som anordnas i samarbete med SIDA och till vilka alltså svenska biståndsmedel används kommer från länder med vilka vi har samarbete. Det är länder som Kenya, Tanzania, Indien, Zambia, Cuba, Bangladesh, Tunisien, Sri Lanka och Etiopien. En möjlighet som SIDA har i detta sammanhang är att ge företräde åt deltagare från Sveriges programländer. Det gör man och det kommer man att göra. En annan möjlighet är att anordna kurser för deltagare från vissa regioner. Man kan naturligtvis utesluta deltagare från Latinamerika, men därmed utesluter man också deltagare från programlandet Cuba. Dessa är de enda möjligheter SIDA har att agera i dessa sammanhang. Sverige är medlem av FN, och det är 139 länder som är medlemmar av FN. Vi måste följa de principer som gäller för FN-verksamheten. Men vi har alltså möjlighet antingen att begränsa kurserna till deltagare från en viss region eller att mycket starkt framhålla att deltagare från våra programländer skall ges företräde.
Herr talman! Det är riktigt att FN tillämpar vissa principer, men Sverige kan inte tillämpa samma principer. Låt oss se vad SIDA-stipendiaterna från Chile gör när de kommer till vårt land. Vi fördömer regimen i Chile, juntan. Så kommer dessa SIDA-stipendiater hit med sina färgglada broschyrer där man bl.a. kan läsa att Salvador Allendes regering var en korrupt regim, det var den värsta i Chiles historia och en katastrof — den konfiskerade bl.a. den privata industrin. Men nu har man återställt ordningen, nu har man fred och ekonomisk hälsa. Skall vi acceptera detta därför att vi tillhör ett FN-organ? Måste vi inte dra oss ur när vi ser att ett handlande enligt FN:s riktlinjer uppenbarligen strider mot de åsikter vi tidigare uttryckt? Måste vi inte avsäga oss värdskapet när vi ser att det uppenbarligen skulle medföra att vi visar upp två ansikten mot omvärlden? Jag tycker det är beklagligt att statsrådet tar så lätt på denna fråga. Jag tror inte att det är så enkelt att man bara kan hänvisa till FN:s stadgar och principer. Vi måste också försöka följa våra principer och se till hur omvärlden ser på Sveriges roll i detta sammanhang. Jag uttrycker härmed mitt beklagande över statsrådets mycket negativa svar. Om den här politiken fullföljs och utvecklas tror jag att vi kommer att Nr 48 stöta på stora svårigheter. Det är en balansgång där man hela tiden trillar Torsdagen den ned på fel sida då man utsätts för utpressning som i det här fallet. 3 april 1975
Om principerna för Herr talman! Varken jag eller regeringen tar lätt på vad som händer = spridning av i olika länder. Jag har i mitt svar sagt att den svenska regeringen klart — utskrifter av tagit ställning mot samarbete med regimen i Chile. Men vi måste sam = statsråds offentliga tidigt acceptera de spelregler som gäller för ett medlemskap i FN. tal Jag trodde att herr Hagberg skulle dra konsekvenserna av sitt resonemang och hävda att Sverige borde utträda ur FN, men det tror jag inte att herr Hagberg eller vpk menar. Vi måste alltså acceptera spelreglerna. Jag kan bara beklaga att den här situationen har uppstått. Vi har som jag sade i mitt tidigare svar möjlighet att begränsa kurserna till deltagare från vissa regioner. Men jag vill ännu en gång påpeka att vi, om vi utesluter deltagare från Latinamerika, därmed också utesluter deltagare från Cuba, och det tror jag inte herr Hagberg menar att vi skall göra.
Herr talman! Det är lätt att beklaga det förhållande som lett till att regeringen här visar två olika ansikten. Men det är väl ändå uppenbart att man ger ett stöd åt Chilejuntan genom att låta dessa personer komma till Sverige och studera produktiviteten och effektiviteten och lära sig hur de skall öka vinsterna. Detta gör Sverige trots att vi vet att dessa kunskaper sedan kommer att drabba de chilenska arbetarna — vi vet ju hur juntan går fram i Chile. Då måste vi väl ändå betänka vårt ansvar genom att Sverige är värdland för en sådan utbildning och i stor utsträckning också finansierar den, även om det sker i FN:s regi. Jag tycker att resonemanget, att vi då borde ta konsekvenserna av detta genom att utträda ur FN, är ett långtgående resonemang. Men vi måste väl ändå ta de konsekvenserna, att vi inte deltar i arrangemang som strider mot den politik vi uttrycker — det borde väl vara en rimlig konsekvens och ett rimligt handlande.
Herr talman! Herr Winberg har frågat om jag vill upplysa kammaren om efter vilka principer utskrifter av mina offentliga tal distribueras till landets domstolar. i Den av mig tillämpade principen är att inte distribuera mina tal till landets domstolar.
Vill justitieministern upplysa kammaren om efter vilka principer utskrifter av justitieministerns offenliga tal distribueras till landets domstolar?

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Det var kort och konkret, och jag har ingenting att invända mot det. Frågan är emellertid föranledd av det tal som justitieministern höll på Runöskolan i slutet av januari och vilket numera är ganska känt — om det är berömt eller beryktat lämnar jag i det här sammanhanget därhän. Jag har en utskrift av talet, som är utsänd från justitiedepartementet, informationssekreteraren. Där står det: ”Justitieminister Lennart Geijer talade på torsdagskvällen om kriminalvård m.m. vid en debatt på Runöskolan utanför Stockholm. Vi vill ställa den fullständiga texten till justitieministerns inledningsanförande till Ert förfogande. Denna utskrift har justerats efter talet.” Såvitt jag vet har denna utskrift distribuerats till ett antal domstolar = om det är till alla vet jag inte, men det är till åtskilliga. Det ger mig anledning att här komplettera min fråga till statsrådet Geijer: Vilka undantag gör justitiedepartementet från de av justitieministern angivna principerna?
Herr talman! Jag håller kanske ett offentligt tal i veckan. Det av herr Winberg åberopade talet, som mycket riktigt har utsänts till landets domstolar, kan sägas vara undantaget som bekräftar regeln. Anledningen till att det sändes ut var att man kunde räkna med att det skulle väcka intresse och bli återgivet i massmedia. Därför tyckte jag det var angeläget att den riktiga texten kunde komma ut i tid, så att det inte i tidningarna skulle bli återgivet styckvis eller snedvridet. Det var alltså för att undvika en sådan situation som talet sändes ut.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Justitieministern gör alltså undantag från regeln. Men då kommer frågan varför just Runötalet distribuerades. Av justitieministerns svar framgår närmast att justitieministern inte litar på att massmedia korrekt skall återge justitieministerns anförande. Och den farhågan kanske gällde just detta tal därför att det innehöll en hel del nyheter. Jag tycker emellertid att det principiellt är litet tveksamt om det är riktigt att distribuera detta tal just därför att det innehöll en hel del synpunkter som är delvis nya och som kanske inte stämmer med motiven i gällande lagstiftning. Jag tänker på uttryck som att frihetsberövande är vedergällning, att fängelse bara kan försvaras med rena skyddssynpunkter. Det här talet skiljer sig sålunda från de många andra som justitieministern håller. Jag tror inte för ett ögonblick att justitieministern har haft för avsikt att talet skall påverka domarna i deras dömande, men risken är att det av någon kan uppfattas på det sättet, och det är mycket allvarligt. Inte Nr 48 ens en misstanke får uppstå att landets högste företrädare inom justi Torsdagen den tieområdet på något sätt skulle försöka att med nya idéer påverka den 3 april 1975 dömande verksamheten. Och det är ändå så, herr statsråd, att det inte I har saknats exempel i pressen där det påståtts att just det här uttalandet Om principerna för har blivit vägledande. Om de uppgifterna skulle vara riktiga är frågan = spridning av mycket allvarlig. utskrifter av statsråds offentliga
Herr talman! Jag tror att herr Winberg underskattar våra domare. De utövar sin dömande verksamhet efter gällande lag. De har säkerligen klart för sig att den omständigheten att man i ett offentligt tal framför nya idéer inte innebär något försök att påverka domarna i deras dömande verksamhet.
Herr talman! Jag tror inte heller att det är ett försök från justitieministerns sida att påverka domstolarna, men jag menar att det kan finnas risk för att människor, som läser talet och får reda på att just det har distribuerats till domstolarna, kan uppfatta det som en möjlighet att justitieministern vill försöka få domstolarna att gå över till en ny rättstillämpning. Jag återkommer till exemplet som återgivits i pressen. I Aftonbladet den 16 mars stod det i en artikel — om uppgiften är riktig vet jag inte —- att en domare i södra Sverige hade åberopat justitieministerns uttalande som skäl för ändrad praxis i straffmätningsfrågor. Det tycker jag är skrämmande. Många människor läser det och kan tro att även andra domstolar gör likadant. Jag är helt överens med justitieministern om att andra domstolar inte tillämpar en ändrad praxis.
Herr talman! Skulle man dra konsekvenserna av vad herr Winberg nu säger skulle det vara att egentligen får domarna inte läsa tidningar, därför att tidningarna återger de tal och anföranden som hålls och den debatt som pågår i samhället. Men herr Winberg vill väl inte tro att den omständigheten att våra domare läser tidningar — vilket jag utgår från att de gör — skulle innebära en obehörig påverkan på deras verksamhet?
Herr talman! Men skillnaden, herr statsråd, är ju att mot de principer som statsrådet säger gäller har talet i detta fall distribuerats till domstolarna. Det är detta som kan ge intryck av att det innehåller något helt annorlunda än alla andra tal som statsrådet håller. Det skulle då 17 kunna innebära att det uppstod en misstanke om att avsikten skulle vara att påverka lagtillämpningen. Det är den stora skillnaden.

Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar har frågat mig vilka omedelbara åtgärder jag är beredd vidta i syfte att förbättra boendeoch arbetsförhållandena ombord på inspektionsoch underhållsfartyg av den typ M/S Sefyr representerar. De fartyg som sjöfartsverket använder för anläggningsarbeten, tillsyn och underhåll i farlederna är av varierande ålder. Säkerhetsstandarden på dessa specialbyggda fartyg och båtar är av naturliga skäl genomsnittligt mycket hög. I vissa av de äldre fartygen — i vilka personal periodvis måste förläggas ombord på grund av arbetsuppgifternas karaktär — är den sociala standarden dock i vissa delar bristfällig i förhållande till de krav som på senare år tillgodosetts i nybyggda fartyg. Att fullt ut anpassa ett äldre fartyg till moderna krav med avseende på boendeoch arbetsförhållanden är ofta förenat med mycket stora svårigheter och kostnader. Sjöfartsverket planerar för närvarande en upprustning även i dessa delar av fartygsoch båtbeståndet. Betydande investeringsmedel har satsats i nya båtar under senare år. Nyligen har ett nytt, stort byggnadsfartyg beställts, vilket bl.a. är avsett att ersätta ett äldre fartyg med dålig arbetsoch boendemiljö. Beträffande fartyget Sefyr, som är byggt år 1950, överväger sjöfartsverket lämpligheten av att i stället för att rusta upp fartyget för att förbättra arbetsoch boendemiljön — vilket skulle medföra kostnader i storleksordningen 1 milj.kr. — anskaffa ett nytt fartyg. I avvaktan på ett ställningstagande i denna fråga planerar verket vissa förbättringsåtgärder på fartyget.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Vi vet att arbetsplatsernas miljö i hög grad har uppmärksammats på senare tid. Detta med all rätt, eftersom det ofta är fråga om dåliga för ' hållanden. Lagstiftningen på området har också helt nyligen skärpts, och ytterligare skärpningar kommer. Målet är att vi skall få så riskfria arbetsplatser som möjligt och att arbetsmiljön skall bli så bra som det går att få den. Det är krav som vi ställer på industrin och de privata företagen, och självfallet skall staten gå före med gott exempel. Det fall som jag påtalat visar dess värre att motsatsen är fallet. Staten använder genom sjöfartsverket det här fartyget Sefyr, där de sanitära förhållandena beskrivs som urusla. Säkerhetsförhållandena är också i vissa delar otillfredsställande. Det har med hänsyn härtill ifrågasatts om fartyget inte borde skrotas. Det framgår också av det svar vi har fått att man är inne på den tanken. Till saken hör emellertid att sjöfartsverket är vårt lands högsta sjöfartsmyndighet. Sjöfartsverket skall bl.a. genom sjöfartsinspektionen tillse att förhållandena ombord på fartyg över huvud taget följer de i lag fastställda normerna. Sjöfartsinspektionen synade förra året Sefyr, och i en rapport har man angivit att fartyget inte uppfyller de uppställda kraven. Vi anser detta vara synnerligen otillfredsställande. Jag skulle nästan vilja säga att det rentav är uppseendeväckande — så här bör det inte få vara på en statlig arbetsplats. Det finns egentligen ingen ursäkt för att man låtit arbetsmiljön på den här båten försämras så långt att sådana här förhållanden uppstått. Vi anser att det är nödvändigt att man vidtar omedelbara åtgärder för att rätta till detta. Nu har kommunikationsministern i svaret angivit att sjöfartsverket f.n. planerar en upprustning av dessa fartyg. När det gäller Sefyr överväger man att anskaffa ett nytt fartyg i dess ställe. Dess värre kommer det att ta ganska lång tid att anskaffa ett nytt fartyg. Det är därför tacknämligt att det av sista meningen i svaret framgår att man är beredd att vidta vissa förbättringsåtgärder. Jag har den förhoppningen att kommunikationsministern kommer att medverka så långt han kan för att nu sjöfartsverket skall göra dessa förbättringar. Åtminstone bör varmvatten och duschmöjligheter finnas. Det måste vidare finnas torkningsrum för våta kläder, och det bör ordnas med nödutgångar och annat. Jag hoppas som sagt att kommunikationsministern kommer att medverka till att dessa förhållanden rättas till så snart som möjligt. Jag tycker nämligen att detta är en skamfläck.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat mig om vilka omedelbara åtgärder jag är beredd att vidtaga i syfte att förbättra arbetsmiljön inom SJ:s stationsbyggnader. SJ genomför fortlöpande förbättringar i sina personaloch arbetslokaler. I fråga om exempelvis stationsbyggnaden i Örebro kan nämnas att en modernisering och förbättring av bl.a. lokalerna för biljettexpeditionen planeras ske under budgetåret 1975/76. Även andra upprustningsåtgärder diskuteras.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Norling för svaret på min fråga. Jag lyssnade med intresse till herr Nilsson i Kalmar, som tog upp ett problem beträffande sjöfarten. Det gällde ett fartyg som staten har ansvaret för.

Under 1960-talet pågick en fortgående nedslitning av lokalerna inom SJ:s verksamhetsområde beroende på transportväsendets omstrukturering och järnvägsnedläggelserna. Man har inte hunnit rusta upp befintliga arbetslokaler i den takt som varit önskvärd. Den personal som skall arbeta i de hårt nedslitna lokalerna är utsatt för påfrestningar. Emellertid vet vi att SJ-personalen är utomordentligt lojal mot sin arbetsgivare. Jag är glad över att statsrådet nämnde att stationsbyggnaden i Örebro skall bli bättre. Det har dröjt länge, men jag kan förstå att planeringsarbetet tar avsevärd tid. Det är dock inte bara fråga om Örebro. I ett flertal stationsbyggnader kan man se att personalutrymmet utgörs av en avskärmning bakom en masonitskiva. Bakom den skall personalen dricka sitt kaffe. Möjligheter att diska kaffekopparna finns inte. Det får ske på toaletten, där man också får hämta vatten. Klädskåp saknas ofta. Även nedslitningen i övrigt är rätt så stark. Det vore intressant att få veta om det finns någon plan för en upprustning. Såvitt jag har mig bekant har SJ velat skapa en miljöfond men inte fått göra det. Att jag tog upp detta ärende berodde framför allt på att jag besökte planverket. Där säger man på en stor affisch att stationsbyggnaderna i många kommuner är omsorgsfullt byggda och har ett framträdande läge och därför är värda att vårda. Men det gäller inte bara den yttre miljön utan även arbetsmiljön, som jag har tagit upp. De flesta riksdagsmän som reser mycket kan se hur hårt nedslitna arbetslokalerna är inom SJ:s verksamhetsområde. Därför hade det varit angeläget med ett mer konkret svar beträffande planläggningen av SJ:s upprustning.
Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga, men en fråga som herr Andersson i Örebro tog upp kan ändå tarva ett svar. Jag tror att statens järnvägar inte alls behöver sägas stå i någon speciell strykklass när det gäller försöken att modernisera och tillskapa arbetsdugliga lokaler. Men som herr Andersson själv sade kan en långsiktig planering ibland krävas för att man skall veta att sätta in insatserna där de gör den största och mest varaktiga nyttan, och där kan det bli en kollision mellan det omedelbara behovet och behovet av att veta att man satsar rätt. Det tror jag nu inte är något unikt förhållande för SJ. Sedan nämnde herr Andersson i förbifarten att SJ i sina petita i fjol begärde att få avsätta en viss del av sitt överskott till en särskild ar betsmiljöfond.

Jag kan naturligtvis inte säga ja till en begäran om att få inrätta en sådan fond, när företaget inte omfattas av bestämmelserna om arbetsmiljöfonder. Jag har haft an Jtedning att titta på konsekvenserna av ett bifall, och de skulle bli ganska konstiga. Vissa statliga verk skulle inte få ett enda öre, medan andra skulle ha möjlighet att avsätta mycket stora belopp. Det må dock vara hur som helst med det. Det viktiga är att statens järnvägar och andra statliga verk är skyldiga att i sina petita ta upp de behov de har för miljöförbättrande åtgärder. Så sker också. Att de sedan inte alltid får till sista kronan vad de har begärt är en sak som vi alla känner till.
Herr talman! Jag kan väl till viss del ansluta mig till statsrådets uppfattning vad gäller miljöfonden, men samtidigt beklagar jag att SJ inte har möjlighet att sätta av pengar till en sådan fond. Företag med andra associationer till staten har kanske bättre möjligheter, i synnerhet de som tillhör Statsföretagsgruppen, men det går ju inte att jämföra dem med ett verk som SJ. Jag vet också att man på vissa arbetsplatser inom SJ:s stationsbyggnader har kunnat utnyttja ett AMS-stöd för förbättringar. Det är väl också en väg som borde kunna tänkas, om det föreligger brist på arbetstillfällen. Men summan av kardemumman är att arbetsmiljön, trots vad statsrådet säger, inte är av någon särskilt hög kvalitet i de flesta av SJ:s arbetslokaler.

Herr talman! Herr Nisser har frågat mig om SJ:s vagnpark av rälsbussar kommer att förnyas för att därigenom säkerställa erforderlig personbefordran på bandelar som f.n. trafikeras med rälsbussar. I enlighet med riksdagens uttalande om behovet av bl.a. motorvagnar pågår inom SJ f. n. förberedelser för upphandling av nya vagnar. Provkörning av två moderna motorvagnar kommer inom kort att inledas i Östersundsområdet.
Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Bakgrunden till att frågan har ställts är att åtskilliga människor som bor i bygder där man är beroende av transporter med järnväg frågar sig hur det kommer att bli i framtiden med persontransporterna på järnvägen. Inom stora områden bedrivs den trafiken med motorvagnar eller. rälsbussar, och det är allmänt bekant att dessa börjar bli väl nedslitna av tidens tand. De är inte precis några under av komfort, milt sagt, och deras dagar kanske är lätt räknade. Dessutom måste man kanske i den här oron ta med även säkerhetsaspekter, inte minst i dessa dagar då vi har bevittnat den fruktansvärda olyckan i Mjölby. Den var visserligen förorsakad av yttre omständigheter, men man kan ju tänka sig att det, om en vagnpark blir hårt nedsliten, finns stora risker för att olyckor kan hända på grund av förslitning också. Alltnog utgör de här motorvagnarna ett viktigt instrument när det gäller att hålla i gång personkommunikationerna och binda samman bygderna. Det är därför med oro som många ser hur de här vagnarna slits ned och att inga nya kommer i stället. Det är klart att det ställer sig mycket dyrt att rusta upp motorvagnsparken. Kanske alltför dyrt, eftersom resandefrekvensen inte är vad den borde vara — kanske beroende på den bristande komforten i vagnarna. Därför skulle det vara mycket tacknämligt om man kunde se fram emot den dag då vagnparken antingen förnyas eller persontransporterna ordnas på annat sätt, så att effektiva och för framtiden säkerställda förbindelser vore att räkna med. För många människor är detta kanske den enda möjlighet som står till buds för att undvika att isoleringen skall bli om inte total så i varje fall besvärande. Nu säger herr kommunikationsministern i sitt svar att SJ förbereder upphandling av nya vagnar. Man kan fråga sig varför SJ inte gjort det tidigare. Två moderna vagnar skall provköras i Östersundsområdet. Då vill man omedelbart ställa frågan - om nu kommunikationsministern kan svara på den direkt: När kommer den här försöksperioden att ta slut? Om försöken utfaller väl, kommer maskinparken helt att ersättas med sådana vagnar? Om de inte utfaller till belåtenhet, vad kommer då att hända?
Herr talman! Jag tror att det i anledning av vad herr Nisser yttrade om säkerheten är angeläget att påpeka att SJ tillämpar samma tekniska och ekonomiska bedömningar vid underhåll av rälsbussar som vid underhåll av annan rullande materiel. Det innebär att man inte gör avkall på trafiksäkerhetskraven vare sig det gäller det ena eller det andra fordonsslaget och att utrangering av fordon sker i den utsträckning som är motiverad av tekniska och därmed också säkerhetsmässiga skäl samt av ekonomiska skäl. Behovet att ersätta utrangerade rälsbussar med nya motorvagnar är naturligtvis beroende av många faktorer, bl.a. hur trafikunderlag och ekonomi kan bedömas på något längre sikt. Detsamma gäller naturligtvis även de vanliga personvagnarna. SJ har, som jag sade i mitt svar, i anslutning till det uttalande om investering i bl.a. motorvagnar som riksdagen gjort, redan studerat motsvarande anskaffningsplaner vid järnvägsföretag ute i Europa. Efter en inledande rundfråga konstaterades vid en studieresa i slutet av förra året att de tyska och italienska lösningarna var värda en närmare prövning. De förhandlingar som därefter har upptagits med de västtyska och italienska järnvägsmyndigheterna är nu delvis slutförda. Med den tyska järnvägsledningen har statens järnvägar uppnått en överenskommelse om förhyrning av två moderna motorvagnar. Dessa vagnar kommer till Sverige i början av innevarande månad och kommer som jag nämnt i mitt svar omedelbart att provas i Östersundsområdet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det senaste beskedet och hoppas att den här frågan löses så snart som möjligt i syfte att motverka den isolering som är så allvarlig i stora delar av Sverige.